Herr talman! Folkpartiet befarar — i likhet med centerpartiet — att vattenfallsverkets förvärv av fallhöjder i Råneälven kan uppfattas som ett ställningstagande för en utbyggnad av älven. Några sådana ställningstagan den i form av förarbete innan ärendet behandlats av vattendomstolen får inte — Prot. 1985/86:157 göras, anser vi. 30 maj 1986 Ett avslag nu på regeringens förslag om bemyndigande att godkänna avtalet mellan vattenfallsverket och Bålforsens Kraft AB, BÅKAB, bör inte utesluta att vissa från struktursynpunkt motiverade byten av krafttillgångar mellan företagen genomförs. Vi anser därför att regeringen bör uppdra åt vattenfallsverket att ta upp förhandlingar med BÅKAB om en ny uppgörelse. I denna bör fallhöjden i Råneälven inte ingå. Också en mycket begränsad del av det s.k. Bergslagspaketet behandlas i detta betänkande. Bl.a. upptas vissa delar av folkpartimotionen 472, nämligen de som behandlar frågan om minikraftverk, naturgas och mineralletning. Riksdagen har tidigare i år beslutat om högst 50-procentig lånegaranti för åtgärder som syftar till att vidmakthålla, öka eller få till stånd elproduktion i små vattenkraftverk. Från folkpartiets sida vill vi gärna betona betydelsen av minikraftverk. Det förtjänar också att påpekas att dammriskutredningen bl.a. har till uppgift att studera förutsättningarna för utbyggnad av små vattenkraftverk vid äldre, övergivna dammar. Beträffande frågan om naturgasledning fram till Bergslagen vill jag nämna att en utredning kommer att tillsättas för att studera naturgasens framtida roll. Ett annat utredningsoch förhandlingsarbete pågår för att klargöra förutsättningarna för en utökad naturgasanvändning i Mellansverige. Från folkpartiets sida vill vi framhålla vikten av mineralletning i Bergslagen. Den frågan har för övrigt också väckts av flera andra partier tidigare i år. Omfattande prospekteringar bedrivs av SG AB och andra företag. Det vore bra om dessa projekteringar kunde forceras och vidgas. Herr talman! Med detta som bakgrund vill jag yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Detta är ingen ny fråga utan snarast en förlängning av det ärende som vi behandlade tidigare i anslutning till betänkandet 1985/86:9 då vi också tog upp energifrågor och frågan om vattenkraftsutbyggnad i Råneälven. Utifrån centerns värderingar har ingenting nytt framkommit som gör att vi har anledning att ändra ståndpunkt. Det ställningstagande som utskottet på regeringens begäran har gjort innebär att man i förväg har bestämt sig för en utbyggnad av Råneälven. Det har också förekommit sådana argument i debatten. Vi tycker inte att vi skall föregripa vattendomstolens utslag. Enligt vårt sätt att se saken finns det inte heller några motiv för en utbyggnad av denna älv. Regeringen bör därför få i uppdrag att ta upp nya förhandlingar med BÅKAB om denna uppgörelse, syftande till att bytet av vattenkraftillgångarna och fallhöjderna inte kommer till stånd. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna stöder tanken på ett dominerande samhälleligt ägande av energitillgångar och distributionsapparat för denna kraft. Som en konsekvens av detta synsätt tycker vi det är bra att Vattenfall genom avtalet med bl.a. Boliden Metall AB kunnat öka sitt aktieinnehav i AB Grytforsen och Rebnis Kraft AB. Det kraftanläggningsbyte som föreslås genomföras med BÅKAB är måhända praktiskt ur renodlad struktursynpunkt. Men i perspektivet av affärsmässighet och att riksdagen inte skall medverka i uppgörelser som kan främja skatteundandragande är uppgörelsen felaktig, omoralisk och förkastlig. Den kan dessutom underlätta Vattenfalls ansträngningar att få Råneä Iven utbyggd för vattenkraftsproduktion av elkraft. Vänsterpartiet kommunisterna har inte för avsikt att underlätta Råneälvens exploatering eller främja skatteundandragande. I motion 1985/86:471 har vi något utvecklat vår syn på dessa frågor. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 vid detta betänkande. I andra hand kommer vpk att i den kommande voteringen stödja reservation 1. Detta handlingssätt är logiskt, eftersom också denna reservation tar sikte på att inte underlätta en exploatering av Råneälven för elkraftsproduktion.

Herr talman! Det är riktigt att detta är en fortsättning av en debatt som vi hade för inte alltför länge sedan här i kammaren. I anslutning till detta ärende motsätter sig centerns och folkpartiets representanter i näringsutskottet vattenfallsverkets förvärv av fallhöjder i Råneälven, medan vpk främst ifrågasätter förvärvet från ekonomisk synpunkt. I den aktuella propositionen framhålls att ett genomförande av projektet givetvis kräver att det prövas och befinns tillåtligt enligt vattenlagen. Utskottsmajoriteten vill ytterligare markera detta. I samband med prövningen enligt vattenlagen kommer de motstående intressen som finns att ingående prövas och vägas mot varandra. Att vattenfallsverket nu förvärvar fallhöjder i Råneälven kan inte på något sätt föregripa en sådan prövning. Det hade varit värdefullt om reservanterna avstått från sin reservation. Den kan nämligen lätt skapa intryck av att prövningen enligt vattenlagen blir obehövlig, och det kan knappast vara reservanternas mening. När det gäller vpk-reservationen är att konstatera att när det gäller värderingen av krafttillgångar måste hänsyn tas till samtliga ingående faktorer, exempelvis anläggningarnas ålder och kostnader för drift och underhåll. Enligt utskottets uppfattning finns det ingenting som tyder på att de aktuella bytesobjekten enligt en sådan värdering inte skulle var likvärdiga.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
Herr talman! Det är knappast reservanterna som gör situationen litet 30 maj 1986 olycklig och gör att man kan tro att frågan inte behöver prövas i vattendomstolen. Det är naturligtvis utformningen av avtalet och det faktum att dessa fallhöjder skall ingå som ger det intrycket. Jag tycker det är helt fel av Åke Wictorsson att skylla detta på reservanterna. Att statens vattenfallsverk skall få Sikfors kraftstation i Piteälven och BÅKAB:s andeli Piteälvens Elektriska Distributions AB med en del distributionsanläggningar ställer vi upp på och tycker är riktigt. Men dispositionsrätten till fallhöjderna borde inte ingå. Undanta dem från avtalet! Eller rättare sagt: Omförhandla så att de inte ingår i avtalet! Vi tycker också att det är mycket olyckligt om avtalet kommer att uppfattas som att riksdagen nu har tagit ställning för en utbyggnad av Råneälven. Frågan om utbyggnad skall ju till att börja med prövas enligt vattenlagen. Först därefter kan det bli aktuellt med en eventuell prövning av dispositionsrätten.
Herr talman! Vår tveksamhet bygger på att regeringen i den tidigare propositionen klart uttalade att avtalet var ett steg i ett arbete för att underlätta en utbyggnad av Råneälven. Därför är vårt ställningstagande ganska naturligt. Vi har från centerns sida ingen anledning att ställa oss bakom ett avtal som innebär att staten lägger under sig fallhöjder som vi anser inte skall byggas ut.
Herr talman! Jag tror att alla som deltar i denna debatt är klart medvetna om reglerna och formerna för en vattendomstols handläggning av ett vattenmål. Det är inga nyheter hur det går till, och jag tror inte att någon av oss på den punkten kan tillföra ytterligare information till de andra. När det gäller frågan om uppgörelsens affärsmässighet är det ett obestridligt faktum att vi i vår motion har lagt fram en beräkning över hur dålig affären är. Det bemöts av Åke Wictorsson med det mycket lösliga påståendet att man måste bedöma anläggningarnas ålder och alla andra faktorer. Han redovisar ingen som helst ekonomisk beräkning eller något annat som jävar våra uppgifter i motionen. Upp till bevis, Åke Wictorsson! Har vi fel? Eller är utskottets agerande ett bekvämt sätt att avfärda obekväma och svårhanterliga påståenden i ett ärende som egentligen handläggs på ett ganska sjukt sätt?
Herr talman! Det är riktigt att utskottet slår fast att prövningen enligt vattenlagen skall ske oberoende av det aktuella avtalet. Reservationen kan indirekt medverka till uppfattningen att man med hjälp av olika avtal och överenskommelser skulle kunna ifrågasätta handläggningen enligt vattenlagen. Det är i det avseendet som jag menar att det är något olyckligt att reservationen har tillkommit, när det i detta fall finns ett mycket klart uttalande, både från regeringen i propositionen och från utskottsmajoriteten. Vad beträffar värderingen av tillgångarna är det ganska självklart att vi inte kan sitta och i detalj kontrollera allt och göra den affärsmässiga bedömning som i slutskedet ligger bakom en sådan här uppgörelse. Men uppgörelsen har trots allt, Paul Lestander, efter granskning av utskottet befunnits godtagbar från ekonomisk synpunkt av en överväldigande majoritet i näringsutskottet. Det är ändå någon garanti för att uppgörelsen upplevs som godtagbar.
Herr talman! Helt kort: Åke Wictorsson tycker att det är olyckligt att reservationen har tillkommit. Jag vill kvittera och till Åke Wictorsson säga: Den stora olyckan är att socialdemokraterna och moderaterna har intagit den ståndpunkt som de har gjort i denna fråga. De är således beredda att, för en mycket liten energivinst, exploatera ytterligare en älv.
Herr talman! Nu anför Åke Wictorsson till bevis något verkligt oomtvistligt, nämligen att det har funnits en majoritet i näringsutskottet för att anta utskottets yttrande. Det är på sätt och vis ett nytt argument, men det är egentligen en mycket svag bevisföring. Om man inte har gjort ekonomiska beräkningar, inte har fast mark under fötterna, må man erkänna: Denna fråga har vi inte prövat tillräckligt, utan det kan faktiskt vara så som vpk framhåller. Det borde Åke Wictorsson ha sagt. Åke Wictorsson är i och för sig väl kapabel att tala för sig själv, så det tänker jag låta honom göra. Men det finns alltså inga bevis för att inte vpk:s beräkningar i dessa frågor är helt korrekta. Åke Wictorsson har inte anfört något annat argument än att det finns en majoritet för den motsatta uppfattningen. Jag tror att den stora olyckan med reservationerna för Åke Wictorsson är att det inte går att peka på en politisk enighet i fråga om en exploatering. Det är nog exploatera Råneälven som Åke Wictorsson egentligen vill.
Herr talman! Självfallet har de påståenden som görs i motionen funnits med vid utskottets behandling av ärendet. Utskottet har granskat uppgifterna och funnit att det inte kunnat ställa sig bakom vpk:s värdering. Det var detta jag försökte uttrycka i min föregående replik.

Herr talman! I regeringens proposition 1985/86:126 föreslås ytterligare ingrepp i näringsfriheten i form av utökad vandelsprövning av näringsidkare inom restaurangoch transportbranscherna. Vidare föreslås en utvidgning av möjligheterna att döma till näringsförbud genom att även andra kriterier än konkurs skall kunna bilda underlag för ett näringsförbud. Exempel på sådana är underlåtelse att betala skatter, tullar och avgifter till det allmänna. Det samlade motivet för att föreslå dessa åtgärder sägs vara ”att det är utomordentligt angeläget att snabbt åstadkomma påtagliga resultat i kampen mot den ekonomiska brottsligheten”. Vi moderater delar naturligtvis regeringens högst lovvärda ambition att komma åt den ekonomiska brottsligheten, men vi avviker på ett viktigt område från regeringen. Vi menar nämligen att de åtgärder som skall vidtas måste stå i överensstämmelse med enskilda människors krav på rättssäkerhet. Den grundläggande regeln i samhället måste enligt vår uppfattning vara att människor förutsätts vara hederliga tills motsatsen bevisats och att straff som utdöms för ett brott inte skall förfölja den straffade i all evighet. De i propositionen föreslagna åtgärderna är inget annat än ytterligare påminnelser om att vi är på väg mot rättssamhällets upplösning. Socialdemokraternas prioritering mellan den enskilde individens krav på rättssäkerhet och statens krav på effektivitet i skatteuppbörden kan knappast belysas bättre. Regeringen prioriterar bara staten. Det är enligt vår mening nästintill skamligt att man skjuter upp en ny lag som äntligen bringar ordning i förhållandet arbetsgivare-arbetstagare, en s.k. lex Hjortberg, och i stället koncentrerar resurserna på att ytterligare urholka rättssäkerheten. Herr talman! Grundregeln i näringsfriheten måste vara ett fritt tillträde till marknaden. Någon annan regel är oacceptabel om man vill ge vanliga människor möjlighet att bli företagare. De som tar vara på den möjligheten bör stimuleras att delta i frivilliga kurser av olika slag i bokföring, arbetsrätt m.m. Vi hör ofta ropen på etableringskontroll. De kommer från dem som vill socialisera marknaden och också från vissa företagare som är livrädda för konsumenternas makt. Statens roll i detta sammanhang måste vara att hela tiden se till konsumentens bästa, dvs. att låta konsumenterna genom sina inköp styra utvecklingen. Nu har regeringen släppt konsumentintresset och näringsfriheten och givit efter för fack och branschförbund, som är livsfarliga kompanjoner när det gäller näringsfriheten. Visserligen förekommer redan i dag tillståndsprövning i både restaurangbranschen och åkeribranschen, men dessa har ju som primärmål att kontrollera alkoholkonsumtionen resp. ge ett skydd till dem som anlitar ett trafikföretag. Nu föreslås en utvidgning byggd på att myndighetspersoner i förväg skall bedöma personers karaktär. Vägen för mygel och myndighetsmissbruk vidgas därmed, och vidare straffas de som tidigare begått oegentligheter eller på annat sätt varit föremål för myndighetsingripande. Vidare ligger vägen öppen för påtryckningar från branschförbund och fackföreningar att kräva näringstillstånd i andra branscher. Socialdemokraterna är på väg att överge en fin princip, som de tidigare försökt vårda, nämligen att ge alla som vill starta företag chansen till detta. Men också när det gäller förslaget till utökade möjligheter att utdöma näringsförbud sätts rättssäkerheten åt sidan. Visserligen torde näringsförbud inte kunna betecknas som ett straff i formell mening, men det kan dock inte råda något tvivel om att den enskilde och omgivningen uppfattar ett förbud som ett straff. Nu utvidgas kriterierna för utdömande av näringsförbud från att ha gällt personer som på ett systematiskt sätt missbrukat konkursinstrumentet och därigenom visat sig synnerligen olämpliga att driva företag, till att gälla enskilda näringsidkare som har gjort sig skyldiga till underlåtelser som inte kan betecknas som ringa när det gäller att betala skatt, tull eller avgift. I denna proposition saknas — precis som när det gäller eko-kommissionens förslag — en analys av om det råder proportionalitet mellan de straff som kan följa på olika gärningar. Genom näringsförbudet skulle en påföljd införas utan att någon värdering har skett av hur denna förhåller sig till påföljder i brottsbalken och annan lagstiftning. Därmed rubbas balansen i systemet. En viss egenskap hos lagöverträdaren — att han är näringsidkare — får i praktiken en självständig, straffskärpande verkan. Detta leder till ökad rättsosäkerhet för medborgaren. Den skatterättsliga lagstiftningen är i dag en ogenomtränglig materia för andra än experter. Inte ens finansministern kan deklarera 100-procentigt felfritt alla gånger. Vi får dagligen exempel på företagare som råkar illa ut i skattedjungeln utan att senare bedömas vara skyldiga. De grunder för näringsförbud som regeringen uppställer är enligt moderaternas sätt att se alldeles för vaga. Näringsförbud skall endast kunna tillgripas under klart angivna, för envar lätt konstaterbara förhållanden. Så är inte fallet i regeringens proposition. Herr talman! Det finns i dag mer än tillräckligt av påföljder för s.k. eko-brottslighet. Det som saknas är resurser att på myndighetssidan följa upp utvecklingen och jaga de verkligt stora brottslingarna. Ett enklare skattesystem, bättre resurser och möjligheter på polisoch åklagarsidan är den bästa medicinen mot denna sorts brottslighet. De ständigt återkommande förslagen från regeringen i dessa ärenden försvårar för den seriösa näringsverksamheten, medan skurkarna många gånger kommer undan. Genom att trampa på rättssäkerheten riskerar dessutom staten att förlora respekt i sin kamp mot ekonomisk brottslighet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,3, 5, 7, 9 och 10.

Herr talman! Näringsfriheten är en förutsättning för marknadsekonomin och därmed för ett öppet och fritt samhälle. Näringsfrihet innebär möjlighet för var och en att utan hinder utöva en näring. Den innebär också en möjlighet för konsumenter att välja mellan skilda produkter och tjänster. När näringsfriheten garanterades i lag i mitten av 1800-talet var detta ett stort genombrott för liberala idéer. Alltsedan dess har liberaler slagits för att skydda näringsfriheten och utvidga den. I dag mer än någonsin tidigare är näringsfriheten en symbol för marknadsekonomi, frihandel, konkurrens och rätt att testa nya idéer på marknaden. Den är också en symbol för samhällets attityd till företagare som personer. Kärnfrågan nu och i framtiden är om samhällets attityd skall präglas av socialistisk misstro eller av liberal tilltro. Näringsfriheten i Sverige är inte oinskränkt. Det är i huvudsak okontroversiellt att näringsfriheten i vissa sammanhang inskränks genom etableringskontroll när det gäller rätt att utöva ett visst yrke, t.ex. läkaryrket. Kontroversiellt är det däremot att det inom två branscher, transportbranschen och restaurangbranschen, krävs särskilt tillstånd. För dessa två branscher föreslås nu i propositionen ytterligare skärpningar genom en försöksverksamhet med utökad vandelsprövning. Det här regeringsförslaget är ett av många hot mot näringsfriheten och den fria konkurrensen som på olika sätt har aktualiserats under senare tid. Här föreslår regeringen utökad vandelsprövning i två branscher, transportbranschen och restaurangbranschen. Folkpartiet vänder sig bestämt emot att myndigheterna på förhand skall kunna avgöra vilka personer som efter det att de har startat en näringsverksamhet kommer att ”fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna”. Genom att införa näringstillstånd för transportbranschen och restaurangbranschen utpekar man alla som vill starta verksamhet inom dessa branscher som potentiella brottslingar. Prövningen av huruvida en person har förmåga eller vilja att exempelvis betala skatt kan aldrig avgöras annat än i efterhand. Den som då visar sig ha begått kriminella handlingar skall lagföras för detta i vanlig ordning. Regeringsförslaget innebär också en utvidgning av möjligheten att utfärda näringsförbud. Också på den här punkten säger folkpartiet nej. Vi har tidigare accepterat möjligheten att döma till näringsförbud, och det gör vi också nu, men bara under mycket bestämda förutsättningar, nämligen att det föreligger ekonomisk brottslighet ”som inte är ringa”. Eftersom socialdemokraterna i näringsutskottet uppenbarligen sätter likhetstecken mellan näringstillstånd och näringsförbud, måste jag påminna om att det är enorm skillnad mellan å ena sidan den situation där några tjänstemän på en myndighet i förväg skall sitta och avgöra vem som kan förväntas begå brott och å andra sidan det förhållande som råder när det kan bli aktuellt med närings! »rbud, därför att ett brott har begåtts. En central fråga vid utskottsbehandlingen, liksom i näringsförbudskommitténs betänkande, var just vilka förutsättningar som skall gälla för att nåringsförbud skall kunna utfärdas. I kommittén reserverade sig folkpartiet och förordade att en nödvändig förutsättning för förbud skall vara att näringsidkaren skall ha gjort sig skyldig till brott. Den uppfattningen, som fick stöd av en rad viktiga remissinstanser, har vi nu följt upp i utskottet. Så här skrev t.ex. justitiekanslern i sitt remissvar: ”Jag vill särskilt framhålla att det ur rättssäkerhetssynpunkt är väsentligt att det objektiva rekvisit som erfordras för en så ingripande påföljd som näringsförbud skall kunna meddelas, är tillräckligt klart angivet i lagtexten. Ett brottsrekvisit uppfyller just detta krav. En näringsidkare har då möjlighet att själv bedöma om ett visst förfarande är av sådan beskaffenhet att han riskerar att drabbas av ett näringsförbud.” Vi har alltså gjort samma bedömning som justitiekanslern och avvisar regeringens två andra rekvisit, konkurs eller underlåtenhet att betala skatt, tull eller avgift. Förutsättningen för att en näringsidkare skall kunna ådömas näringsförbud skall vara att vederbörande gjort sig skyldig till brott i näringsverksamhet och att brottet avser ekonomisk brottslighet som syftat till att öka den ekonomiska vinningen för företaget eller företagaren personligen. I förhållande till regeringens förslag innebär detta alltså en betydande inskränkning av möjligheten att döma till näringsförbud. Med det poängterar vi ytterligare att näringsförbud är en utomordentligt ingripande åtgärd, både principiellt, som avsteg från näringsfriheten, och i praktiken, för den enskilde näringsidkaren. Näringsförbud får därför bara användas undantagsvis och får inte ses som en straffrättslig påföljd som används för att ”plussa på” ett vanligt straff eller ersätta ett sådant. Med tanke på näringsförbudets allvarliga konsekvenser är det angeläget att det sker en fortlöpande bevakning av lagens tillämpning och hur den i praktiken drabbar enskilda. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet undertecknat. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning endast beträffande reservation 10.

Herr talman! En grundläggande förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling är ett livskraftigt och differentierat näringsliv, där små och medelstora företag är den mest betydelsefulla delen. Det är väsentligt att företagen kan verka i en sund miljö och under likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Den verksamhet som bedrivs av oseriösa företagare förändrar konkurrensförhållandena och försvårar avsevärt möjligheterna för de företagare som tar sitt sociala ansvar och på ett korrekt sätt möter de krav som samhället ställer på dem. När vi vidtar olika åtgärder för att komma till rätta med den oseriösa företagsamheten, är det av största vikt att dessa regler utformas på ett sådant sätt att rättssäkerheten inte sätts i fara. Tyvärr har vi under senare år sett ett antal förslag från den socialdemokratiska regeringen som inte varit acceptabla ur rättssäkerhetssynpunkt. Förslag som syftar till åtgärder mot ekonomisk brottslighet måste dessutom vara enkla och lättöverskådliga. De skall vara ett stöd för den seriösa näringsverksamheten och inte onödigtvis försvåra dess arbete. Det nu föreliggande förslaget till lag om näringsförbud har enligt vår mening, efter lagrådets granskning och de ändringar denna granskning resulterat i, fått en någorlunda acceptabel utformning. Det finns emellertid en fara med denna typ av lagstiftning, och den faran består i att det lämnas utrymme för ett ganska stort mått av godtycke och subjektiva bedömningar åt dem som har att tillämpa lagen. Det är därför viktigt att lagen tillämpas med stor försiktighet, så att den praktiska tillämpningen av lagen blir sådan att endast personer som uppenbart och medvetet åsidosatt sina samhälleliga skyldigheter drabbas av lagen. Personer som utan egen förskyllan dragits in i oegentligheter som enskilda näringsutövare eller företag bedrivit får inte ställas till vare sig rättsligt eller ekonomiskt ansvar för den verksamhet som en oseriös näringsidkare bedrivit. Herr talman! När det däremot gäller förslaget om s.k. utökad vandelsprövning eller etableringskontroll kan vi i centerpartiet inte ställa upp. Här vill regeringen och utskottsmajoriteten införa en etableringskontroll inom restaurangoch åkeribranscherna. Man vill alltså att samhället i förväg skall bedöma om huruvida en viss person är lämplig som företagare eller ej inom dessa branscher. Bakom detta förslag ligger en storebrorsmentalitet som för oss centerpartister är helt främmande. Det måste ju vara på det viset att det är först när en person i sin egenskap av näringsidkare visat sig klart olämplig för denna uppgift som han kan straffas för detta. Dessutom är det risk för mycket allvarliga integritetsintrång i samband med en sådan vandelsprövning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 10 vid föreliggande betänkande och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Hittills i debatten har vi fått höra det fria näringslivets lov, ett näringsliv som i det ekonomiska system vi har ger full legitimitet åt vissa människor att suga ut andra människor på deras arbete. Vänsterpartiet kommunisterna accepterar i stort förslaget till lag om näringsförbud. Vi gör det självfallet efter de utgångspunkterna att det är en del i kampen mot ekonomisk brottslighet. Men det förhållandet att vi i stort sett accepterar förslaget innebär inte att vi inte har någon kritik mot det. En av de stora frågor som finns med i förslaget och som är principiell i detta sammanhang men ändå tycks ha kommit litet grand vid sidan om är frågan om etableringskontroll. Ordet etableringskontroll har tydligen blivit mycket fult. Man har bollat med olika uttryck för detta begrepp. Ekokommissionen valde att i stället kalla det för näringstillstånd. Regeringen väljer att kalla det för utvidgat näringsförbud. Kärt barn har många namn -— tydligen.

Jag vet inte om socialdemokratin känner sig nöjd och anser att regeringen tillgodosett framför allt de fackliga kraven på etableringskontroll genom en utökad vandelsprövning i restaurangoch transportbranscherna. Jag tror inte att de som representerar den fackliga sidan ute på arbetsplatserna känner sig nöjda. Jag vet att det hos dem fortfarande finns ett stort missnöje med att den socialdemokratiska regeringen inte har tagit upp frågan om etableringskontroll på ett, som de anser, seriöst sätt. Redan när ekokommissionen arbetade med den här frågan för ungefär två år sedan var kraven väsentligt mer långtgående från olika fackförbundsoch avdelningsledningar. De inskränkningar som ekokommissionens förslag innebar i förhållande till de fackliga kraven kritiserades. Att döma av vad som blev kvar av ekokommissionens förslag efter den remissomgång som förekommit tycks regeringen helt och fullt ha slagit dövörat till för vad dess egen rörelse och andra folkrörelser ute i samhället säger. Man har, som jag ser det, gått på kapitalets villkor. Det är tydligen kritiken från olika instanser, vare sig de heter Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet eller något annat, som har fått styra regeringens förslag till utvidgad lag om näringsförbud och som fått regeringen att — det vill jag påstå — i stort sett skrota frågan om etableringskontroll. Vii vpk har under många år också drivit frågan om etableringskontroll. Jag vill då med en gång säga att vi i detta sammanhang — i likhet med de fackliga organisationerna — inte har tagit upp frågan om att kvotering skall förekomma vid etablering av en verksamhet, dvs. att det bara skall finnas ett visst antal företagare eller ett visst antal sysselsatta inom vissa speciella branscher. Här är det i stället fråga om en etableringskontroll. Man skall ta reda på om den som avser att bedriva näringsverksamhet har kompetens, kunskaper och en någorlunda seriös utgångspunkt för sin verksamhet. Sedan kan man ta reda på hur en etableringskontroll skall vara beskaffad. I ekokommissionen — jag var själv med i en av referensgrupperna i det sammanhanget — lades ett förslag fram som man i viss utsträckning naturligtvis kan utgå från när man resonerar om dessa saker. Sedan något om rekvisiten. Det handlar alltså om att beakta vad som krävs för tillstånd resp. förbud när det gäller att etablera en näringsverksamhet. Man tar då reda på om brottslighet har förekommit — skattebrottslighet, konkursbrottslighet osv. Men ekokommissionen tog inte hänsyn till det krav som bl.a. vi fört fram och som fått stöd av fackliga företrädare. Vi har nämligen krävt att man i de olika fallen skulle ta reda på om brott mot gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden verkligen förekommit. Vi som har jobbat fackligt vet att företagarna i det här landet på alla sätt försöker kringgå gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden. Det gör de inte därför att de tycker att det är skojigt eller därför att det är ett självändamål, utan de gör det för profitens skull. Naturligtvis är det mycket lönsamt att så att säga trampa på arbetsmiljölagen — särskilt om det inte går att komma till rätta med förhållandena. Det finns ju ändå inget sanktionssystem. Ett sådant borde dock finnas. Är det då orimligt att anse att den som så att säga har trampat på arbetsmiljölagen och de kriterier som finns i det sammanhanget i fortsättningen skulle förbjudas att bedriva näringsverksamhet? Enligt mitt och övriga vpk-ares förmenande — även många fackliga organisationer gör samma bedömning — är det inte orimligt att anse det. Sedan till frågan om ekonomiska garantier. Vad skall sådana vara till för? Regeringen har tydligen ansett att denna fråga inte är intressant. Därför har man heller inte tagit upp den. Naturligtvis kan man fråga: Varför har vi då någonting som kallas aktiekapital och varför drar man en gräns vid 50 000 kr. — ett enligt min mening alltför lågt belopp? Jo, syftet är att åstadkomma vissa garantier, om än väldigt små sådana. Det gäller i de fall där misskötsamhet förekommit. Vi menar att man med hjälp av ekonomiska garantier i någon utsträckning möjligen kan bidra till en viss utsortering när det gäller s.k. icke-seriösa näringsidkare. Vi har ansett, och vi anser fortfarande, att man borde dra en gräns vid omkring 250 000 kr. och inte vid 50 000 kr., som ekokommissionen = Prot. 1985/86:157 har förordat — regeringen drar gränsen vid 0 kr. 30 maj 1986 Vad skall då allt detta tjäna till? Ja, i varje fall när det gäller en del av intressenterna i detta sammanhang skulle det inte bli några ekonomiska garantier. Om gränsen inte går vid 250 000 kr., vad har man då för garantier för att det finns en seriös andemening bakom berörda personers näringsiver? Då har man nog knappast några garantier. Om det inte är möjligt att få de garantier som jag har förordat, finns det anledning att misstänka att det bakåt i tiden förekommit grava anklagelser.

Man har ju bedragit både anställda och samhället, man har lurat av dessa rättmätiga pengar. En fråga som jag dessutom tycker är viktig när man skall diskutera vilka som skall få etablera sig gäller kompetensbedömning. Hur många gånger märker man inte ute i det fackliga livet att de som bedriver näringsverksamhet inte har kompetens för vare sig det ena eller det andra. Det enda de möjligen har kompetens för är att tjäna litet extra pengar åt sig själva. Vad som händer för de anställda och vad som händer i övrigt har de varken kompetens eller intresse för att ägna sig åt. Därför tycker jag inte att frågan om kompetensbedömning behöver vara speciellt kontroversiell. Tvärtom borde kompetensbedömning vara en självklarhet. Om jag skall utföra ett läkararbete måste jag ha kompetens som läkare, men för att bli företagare behöver jag inte uppvisa någon som helst kompetens när det gäller den aktuella näringen och de lagar som i övrigt finns på arbetsmarknaden. Det visar ju det dagliga livet. Vilka områden är det då som skulle vara intressanta? Vi har aldrig från vår sida sagt att detta skall vara någonting som gäller för alla branscher. Vi har sagt att etableringskontroll borde införas i de branscher som i dag är värst utsatta. Och värst utsatta är avsevärt fler branscher än vad regeringen och ekokommissionen har kommit fram till. Ekokommissionen föreslog fem branscher, medan regeringen nöjt sig med två. Jag menar att byggnadsbranschen i sin helhet, inkluderande alla de olika underentreprenörsbranscherna, är i stort behov av en kontroll över hur det ser ut på etableringssidan. Jag kan ta ett exempel som avser hur det ser ut i Helsingfors på elsidan. Vi hari dag cirka 500 mycket små företag, av vilka huvudparten har etablerat sig under den senaste tioårsperioden. Vi har inte haft så stora problem tidigare som vi haft under de här åren. Problemen beror framför allt på att man av olika skäl inte har velat följa gällande lagar och avtal. Jag tycker, herr talman, att det är strunt att inte kunna ha krav på kunskaper och kompetens när det gäller branscher där det är så enkelt att ”skrubba till sig stålar” på andra människors bekostnad som i entreprenadbranscherna. Att regeringen bara valt restaurangoch transportbranscherna är, tycker jag, mycket anmärkningsvärt. Det är dessutom mycket anmärkningsvärt att man inte har velat ställa högre krav än utökad vandelsprövning. Jag kan inte heller låta bli att göra några kommentarer till vad som tidigare har sagts här. Erik Hovhammar sade att vi måste slå vakt om näringsfriheten 85 och tog också upp aspekten vad som är konsumenternas bästa. Jag måste då ställa en direkt fråga till Erik Hovhammar. Vi kan ställa den seriöse företagaren mot den icke-seriöse. Den icke-seriöse sysslar med skattefiffel och kan hålla låga priser i förhållande till den andre. Den seriöse företagaren har inte samma möjligheter, kanske ofta därför att det är fråga om större företag och det finns en stark facklig organisation som kan hålla ett visst grepp över det hela.

Är det riktigt att seriösa företagare skall ha en sådan konkurrens? De kan inte hålla samma priser. Är detta någonting för konsumentens bästa? För vems bästa är det, Erik Hovhammar? Det kan kanske vara intressant att höra. Såvitt jag kan förstå kan det möjligen vara för konsumentens bästa, som får en billigare anläggning utförd. Men det kan knappast vara för samhällets bästa som sådan företagssamhet får fortsätta. Christer Eirefelt sade att folkpartiet säger nej till näringsförbud. Till det kan jag bara säga att det inte var någonting oväntat. Folkpartiets representant i ekokommissionen sade nej, nej, dagligdags, så fort vi hade sammanträde. Det var inte så värst många gånger som han eller företrädaren för Industriföbundet eller moderaterna hade ett ja att säga i de frågor som togs upp i behandling. Jag kan nöja mig med detta och yrka bifall till reservation 11.

Herr talman! Det är ganska naturligt att Tommy Franzén och jag har skilda uppfattningar när det gäller näringspolitik och företagarfrågor över huvud taget. Jag försvarar marknadsekonomin och fri företagsamhet, medan Tommy Franzén försvarar socialism och planhushållning. Det är alltså två skilda system och två olika uppfattningar. För att återgå till det Tommy Franzén sade — han uppehöll sig ganska mycket vid etableringskontrollen — anser jag att denna är ett intrång i näringsfriheten och strider mot marknadsekonomins principer. Vi moderater anser att var och en skall ha rätt att starta ett företag. Om han sedan lyckas eller misslyckas är en annan sak. Här talas om kompetensbedömning. Jag vill fråga Tommy Franzén: Vem skall kunna bedöma om en person som startar ett företag är lämplig eller inte? Vem skall kunna utföra den betygssättningen? Jag markerade tydligt i mitt anförande att vi på intet sätt stöder någon ekonomisk brottslighet. Men vi anser att de åtgärder som skall vidtas måste stå i överensstämmelse med de krav på rättssäkerhet som medborgare har rätt att ställa. Det är vår principiella uppfattning. För att komma till rätta med brottsligheten måste vi ha en förstärkning, inte minst när det gäller exempelvis polis och åklagare. Vi måste ha större möjlighet att komma åt de verkligt stora brottslingarna. Det är mycket viktigt att göra den markeringen.
Herr talman! Ja, visst företräder Erik Hovhammar och jag två olika riktningar. Erik Hovhammar sade att han företräder marknadsekonomin och den fria näringsverksamheten och jag socialism och planekonomi. Det är alldeles riktigt. Men man kan också göra vissa förändringar av samhällsbilden inom ramen för det ekonomiska system vi har i dag. Även om detta kan man ha olika uppfattningar, och det har vi också. För vår del vill vi göra allt som är möjligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag har definitivt fått den uppfattningen att det inte är på det sättet för moderaterna. Vad gäller de borgerliga partierna i övrigt är intresset mycket ljumt för att skapa regler som gör att ekonomisk brottslighet förhindras. Jag kommer så in på kompetensfrågan och vem som skall bedöma kompetensen. Det finns grundläggande regler. Det borde vara ganska enkelt. Kompetensbedömningen måste naturligtvis göras i de olika branschorganisationerna eller på annat sätt. Jag kan som exempel ta läkare. Skulle vi inte ha en kompetensbedömning av läkarna? Är Erik Hovhammar för att eventuellt slopa kompetensbedömning av läkare för att det möjligen skulle kunna vara oklart i ett visst läge vem som skall bedöma kompetensen? Vi kan ta någon som arbetar i elbranschen och måste ha behörighet för att få ta ansvar för elanläggningar. I dessa sammanhang är det energiverken som gör kompetensbedömningen. Det kan inte vara speciellt svårt att låta länsstyrelserna stå för kompetensbedömningen när det gäller om en person har ekonomiska kunskaper osv., om han har en bakgrund som visar att han hållit på med fiffel av det ena eller andra slaget tidigare. Man kan också tänka sig de fackliga organisationerna, som kanske har tidigare erfarenhet av personen i fråga och vet om han försökt kringgå lagar och avtal på arbetsmarknaden. Att göra sådana kompetensbedömningar och bestämma vilka som skall göra dem är inte svårt — om man bara har viljan att göra en förändring. Men jag förstår att Erik Hovhammar inte vill se möjligheten att göra någon kompetensbedömning över huvud taget, eftersom han inte vill ha någon reglering alls. Han vill ha den fria näringsverksamheten — det må bära eller brista.
Herr talman! Det är svårt att jämföra en läkare med akademisk examen och en egenföretagare eller en person som vill bli egenföretagare, som i regel saknar högre utbildning. Om man skulle införa en bedömning via länsstyrelser eller andra organ av om en person skall kunna bli företagare, är det säkerligen många i dag framstående företagare som inte skulle klara den bedömningen, eftersom de inte har någon speciell utbildning. Vi har, Tommy Franzén, ingenting som heter företagarexamen. Men vi har duktigt folk på verkstadsgolvet, elektriker och andra, som är skickliga yrkesmän men som skulle ha mycket svårt att dokumentera det i den riktning som Tommy Franzén önskar. Därför kan ingen ställa sig upp och säga om en person är lämplig att bli företagare eller ej. Det är kontentan av mitt resonemang.
Herr talman! Det är inte fråga om att behöva ha någon högre utbildning i dessa sammanhang. Det räcker med att man kan visa att man har elementära kunskaper i exempelvis ekonomi, bokföring, företagsekonomi, och att man har elementära kunskaper om de lagar och avtal som gäller på den arbetsmarknad där man vill etablera sig. Man skall också ha kompetens och kunskaper om branschen som sådan. Det är faktiskt nödvändigt för att slippa lycksökare som kommer till olika branscher från alla möjliga håll och som inte har ett uns kunskap om vad branschen utför.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 22 behandlar lag om näringsförbud m.m. med anledning av proposition 1985/86:126 samt fyra motioner, som har väckts med anledning av denna proposition, vidare två motioner från allmänna motionstiden 1985 och en motion från 1986. Herr talman! Jag vill redan här yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 22. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om näringsförbud.

Lagändring föreslås också vad gäller en utökad vandelsprövning av näringsidkare, främst inom restaurangoch transportbranscherna, som ett led i kampen mot ekonomisk brottslighet. I anslutning till försöksverksamheten med utökad vandelsprövning skall det också bedrivas forskning om den ekonomiska brottslighetens utbredning i andra branscher såsom måleri-, bil-, byggoch städbranscherna. Detta finns angivet på s. 142 i propositionen. Herr talman! För att något utförligare belysa orsakerna till att denna proposition tillkommit vill jag understryka följande. Ekonomisk brottslighet är ingen ny företeelse. Under senare tid har dock problemen i samband med ekonomisk brottslighet fått särskild aktualitet. Det har i flera sammanhang slagits fast av statsmakterna att den ekonomiska brottsligheten utgör ett stort samhällsproblem. Vid överväganden rörande åtgärder mot ekonomisk brottslighet är det av många skäl värdefullt att begreppet ekonomisk brottslighet ges en någorlunda bestämd innebörd. Den definition som justitieutskottet gett i sitt av riksdagen godkända betänkande 1980/81:21 får anses vara allmänt vedertagen. Verksamheten skall enligt denna definition ha ekonomisk vinning som direkt motiv och ha kontinuerlig karaktär samt bedrivas på ett systematiskt sätt och inom ramen för näringsverksamhet som inte är kriminaliserad, men som utgör själva grunden för den kriminella handlingen. Prot. 1985/86:157 Utvecklingen har på senare år förändrats avsevärt i en oönskad riktning, 30 maj 1986 där allt fler branscher kommit i fokus vad gäller ekonomisk brottslighet. Därför är det av största vikt att åtgärder kommer till stånd för bekämpning av den ökade ekonomiska brottsligheten. Genom den nu föreslagna lagen om näringsförbud m.m. får vi ett instrument för saneringen inom de oseriösa verksamheterna. Herr talman! Vad gäller reservationerna vill jag anföra följande: De resonemang som moderaterna för i sin reservation nr 1 är främmande för mig, liksom för majoriteten i utskottet. Det bakgrundsmaterial som regeringens proposition bygger på är så klart till sitt innehåll att det inte råder någon tvekan om behovet av utvidgade förutsättningar för att kunna meddela näringsförbud. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 1 och även på reservationerna nr 3 och 5 som i sak hänger samman. Vad gäller reservation nr 2 från folkpartiet, så finns vissa likheter med de argument som redovisas i reservation nr 1, men även ett erkännande om att viss skärpning av begreppet näringsförbud bör komma till stånd. Då emellertid folkpartiet, liksom moderata samlingspartiet, till stor del avvisar åstadkommandet av ett bra instrument för att beivra den ekonomiska brottsligheten, måste jag yrka avslag på reservation nr 2. Man hänger upp sina argument kring den omständigheten att vi redan har en bra lagstiftning som ger tillräckliga möjligheter att beivra oseriöst företagande. Men anledningen till regeringens proposition och det utskottsbetänkande som föreligger är att regeringen och majoriteten av utskottet anser att vi inte har tillräckliga medel för att beivra ekonomisk brottslighet inom oseriös företagsamhet. Med det anförda yrkar jag avslag även på reservation nr 4. Reservation nr 6 tar upp frågan om vem som är lämplig att handha tillsynen av eventuella utdömda näringsförbud. Vad man främst får förmoda är att näringsförbud även framdeles i de flesta fall kommer att meddelas i samband med konkurs. Detta innebär att kronofogdemyndigheten också i framtiden, med sin vana vid konkurstillsyn, får anses vara den lämpliga myndigheten härvidlag. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 6 som förordar polismyndigheten som tillsynsmyndighet. I reservation nr 7 tar moderaterna åter upp sitt yrkande från reservation nr 1 om att avslå regeringens förslag om införande av en lag om näringsförbud med vissa förtydliganden. Vidare förutsätts i reservationen bl.a. att de gamla bestämmelserna i nuvarande konkurslag skall kvarstå. Jag vill beträffande reservation 7 anföra samma synpunkter som jag redovisade i fråga om moderaternas reservation 1, och jag yrkar därmed avslag på reservation 7. Reservation 8 tar upp frågan om huruvida de skäl som i propositionen anförs för ett bibehållande av rekvisitet i 2 § är övertygande. För mig, liksom för majoriteten i utskottet, är innehållet i 2 § mycket viktigt. Vi anser alltså att rekvisitet är tillräckligt övertygande, varför jag yrkar avslag på reservation 8. 89 I reservation 9 tar de tre borgerliga partierna upp sin besvikelse över att utskottet har anammat regeringens förslag om utökning av lagens innehåll när det gäller tillståndsgivning för yrkestrafik samt när det gäller lagen om handel med alkoholhaltiga drycker. Enligt nu föreslagen lagändring skall för båda branscherna vid tillståndsprövning hänsyn tas även till brottslighet och misskötsamhet som påverkar lämpligheten att driva näringsverksamhet. Det innebär att även brister när det t.ex. gäller att följa lagstiftning till skydd för anställda skall beaktas. Systemet med utökad vandelsprövning är en försöksverksamhet som skall utvärderas om tre år. Utvärderingen skall ge underlag för fortsatta åtgärder mot oseriösa näringsidkare. Med det anförda vill jag understryka att det i reservationen starkt uttryckta missnöjet med regeringens förslag speglar något av en rädsla samt präglas av omsorg om de oseriösa näringsidkare som man på det här sättet vill komma åt. Jag yrkar avslag på reservation 9. I reservation 10 tar de tre borgerliga partierna upp näringsfrihetens betydelse. Jag vill framhålla att näringsfriheten är ett viktigt inslag i vår samhällsutveckling. Därför har också inskränkningarna i näringsfriheten varit mycket sparsamt förekommande. Etableringskontroll finns sålunda huvudsakligen på områden där omsorgen om viktiga säkerhetsintressen motiverar särskild kompetensprövning, såsom beträffande läkare, luftfart eller områden där man velat skydda allmänhetens ekonomiska intressen, såsom i bankoch försäkringsrörelse, fastighetsmäkleri samt någon ytterligare verksamhet. Sammantaget kan konstateras att näringsfriheten i Sverige är tämligen vidsträckt, och vi skall naturligtvis värna om detta förhållande. Jag vill be reservanterna att på ett kraftfullt sätt verka för att vi får behålla näringsfriheten, men naturligtvis under ansvar. Det som gäller för dagen speglar inte det ansvarstagande som utskottsmajoriteten vill värna om. Därför måste det till skärpningar för att återställa trovärdigheten beträffande begreppet näringsfrihet. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 10. I reservation 11 påtalar vpk att ekokommissionens förslag inte har följts fullt ut. Detta är riktigt konstaterat. Men regeringen har samtidigt noga tagit fasta på andemeningen i ekokommissionens arbete och gett förutsättningar för att vi på sikt skall nå målformuleringar i syfte att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Man tar ett steg nu. Och om utvärderingen om tre år visar att ytterligare åtgärder behövs, så beslutar man därom — det senare gäller vandelsprövning. I och med denna nu förestående åtgärd statueras exempel, vilket kan medföra att det blir en naturlig ”egenskärpning” hos andra grupper — såsom byggoch städbranschen m.fl. — än dem som nu är aktuella för en specifik granskning. Jag menar att denna nya lagändring stimulerar till självsanering. Vi måste ge de grupper som figurerat i ekokommissionens granskning en chans att reparera sitt dåliga rykte. Jag anser att vpk:s yrkanden i övrigt i allt väsentligt tillgodosetts i detta betänkande, varför jag slutligen yrkar avslag på reservation 11.

Herr talman! Leo Persson menade att det krav som vi moderater ställer i reservation 1 angående utvidgade förutsättningar för näringsförbud inte var aktuellt. Han yrkade alltså avslag på den reservationen. Reservation 9, som gäller utökad vandelsprövning och som stöds av de tre icke socialistiska partierna, hade han heller inte mycket till övers för. Vandelsprövning tillämpas för närvarande i två branscher, men vägen ligger öppen för vidare etableringskontroll. Försöksverksamheten är dessutom icke på något sätt tidsbegränsad. Det innebär alltså att systemet kan utvecklas till att omfatta alla näringsidkare. Det finns inget som säger att det inte kan bli på det sättet, och då är det ett allvarligt hot mot näringsfriheten. Vad vi i vårt land behöver är en rättsäkerhetskommission, om inte respekten för lagar och förordningar skall brytas ned. Förslaget till näringsförbud uppfyller enligt vår uppfattning inte de anspråk man bör ställa på en lagstiftning. En mängd fall markerar detta. Elof Hjortberg i Göteborg, Halvar Alvgård i Vimmerby och Lars Lorenius i Bettna är bara några exempel på företagare som fått känna på rättssamhällets förfall. Myndigheterna saknar resurser att ta fast de verkligt stora brottslingarna — jag konstaterade detta också i mitt inledningsanförande — och därför behövs det ett förenklat skattesystem, som innebär att vanligt folk kan begripa vad det handlar om. Man skall inte nödvändigtvis behöva anlita s.k. skatteexperter för att kunna göra en deklaration och utföra vad som populärt kallas för skatteplanering. Att polisoch åklagarväsendet får större resurser är viktigt. Det är, som jag förstår det, den bästa medicinen mot oseriös verksamhet.

Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. På det manér som vi känner från hans regering talar Leo Persson mycket vackert om näringsfriheten och säger att den utgör ett viktigt inslag i vår ekonomi. Sedan står samme Leo Persson och försvarar allvarliga ingrepp i denna frihet. Det är som sagt ett sätt att argumentera som vi känner igen från regeringen, i den här frågan liksom i flera andra. Sedan hänvisar Leo Persson till eko-kommissionen och till remissvaren på dess förslag. Det bestående minnet av remisserna är den förödande kritik från olika instanser som drabbar praktiskt taget alla förslagen. Inte minst finns det instanser som visar på att det som föreslås inte är några medel att bekämpa ekonomisk brottslighet. Man kommer inte åt de stora bovarna med de här åtgärderna. Däremot utgör de hinder för nya idéer att komma fram, ett hinder för fri konkurrens. Sådana hinder leder alltid till högre priser, som konsumenterna får betala. Slutligen vill jag beröra vad som tydligen är ett missförstånd. Leo Persson säger att vi accepterar en skärpning. Vi accepterar en skärpning av det krav som skall vara uppfyllt för att man skall få lov att döma till näringsförbud. Vi säger nämligen att det skall föreligga ett allvarligt ekonomiskt brott. Det är det enda tillfälle då vi kan acceptera ett näringsförbud. Det är alltså i det avseendet vi vill ha en skärpning.
Herr talman! Att begränsa utrymmet för ekonomiisk brottslighet är enligt Christer Eirefelt tydligen detsamma som att begränsa näringsfriheten. Jag bara noterar detta. Till Leo Persson vill jag säga att jag har svårt att förstå hans lästeknik, om han anser att vår motion blivit i allt väsentligt tillgodosedd. Jag skall inte uppta kammarens tid mera med detta, för jag tycker att jag i mitt inledningsanförande ganska väl klarade ut vilka skillnader det är mellan vår ståndpunkt i frågan om etableringskontroll och den som återfinns i regeringspropositionen. Det är därför att vi anser att dessa skillnader är så ofantligt stora som vi har fogat en reservation till betänkandet. Vår motion har inte i allt väsentligt tillgodosetts, utan den har i allt väsentligt icke tillgodosetts. Man tar inte ens upp de övriga branscherna, som eko-kommissionen föreslog, vad gäller näringstillstånd, som det då hette. Jag tycker att det är ett erbarmligt dåligt argument att säga att man skall ge de icke-seriösa branscherna ytterligare en chans att rätta till sina fel. De har ju ställt till med så mycket under så många år. Varför skall de då få ytterligare chanser?

Herr talman! Eftersom det råder olika principuppfattningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna vill jag anföra följande. Till det betänkande som vi nu diskuterar har ett antal reservationer fogats, vilka jag nyss yrkat avslag på. Jag anser att det är naturligt att vi inte är överens om de avsnitt som har föranlett reservationer från de tre ickesocialistiska partierna. Här speglas innehållet i partiernas eventuella ideologier. Men något avsteg från den ideologi som utskottsmajoriteten företräder i denna fråga är jag inte beredd att göra. Därför saknar en debatt om detta just nu intresse. Innehållet i reservationerna belyser era uppfattningar, vilka jag tidigare har kommenterat. Därför vill jag inte för stunden utveckla detta vidare. Jag vill inte ge mig in i någon lång diskussion nu, eftersom vi skall försöka spara litet av kammarens tid. Vi blir i alla fall inte sams på denna punkt. Låt mig bara avslutningsvis till Tommy Franzén säga att vi egentligen har en likvärdig bedömning av de problem som tas upp i betänkandet, men att dessa får hanteras på det sätt som utskottet föreslår. Ingripanden i den värdefulla näringsfriheten måste hanteras i den takt som nöden kräver. Om förbättringar sker hos de oseriösa näringsidkarna skall vi naturligtvis avtrappa och inte öka ingreppen och ställa till er svårigheter för dem än som behövs. Det måste vara detta behov och inte själva kontrollen i sig som skall vara det avgörande. Det jag har anfört om ett införande av begränsad vandelsprövning kan vara avskräckande nog och innebära märkbara förbättringar inom andra näringsgrenar. Regeringen redovisar att ytterligare skärpningar kan behövas. Detta kan man läsa mer om i propositionen på s. 142.
Herr talman! Leo Persson har markerat sin ovilja att gå in i denna debatt. Han har sin principiella inställning, vilken har kommit till uttryck i majoritetsskrivningen i betänkandet. Detta får jag respektera. När man ger staten och myndigheterna alla fördelar och medborgarna alla nackdelar är det inte underligt att många förlorar tron på rättssamhället. Det är detta som vi har försökt ge uttryck för i de reservationer som vi nu har debatterat.
Herr talman! Leo Persson säger att socialdemokraterna och vpk har en likvärdig bedömning i detta ärende. Därför förmodar jag att det kommer att vara alldeles omöjligt för Leo Persson att än en gång säga att man från socialdemokraterna slår vakt om näringsfriheten.

Herr talman! Regeringen har under senare år i olika sammanhang uttalat ambitioner att åstadkomma avregleringar. Den nu aktuella propositionen, sägs det, skall utgöra ett led i ett arbete med att uppnå enklare och smidigare fungerande statliga regler gentemot näringslivet. För att uppnå detta syfte föreslås att försöksverksamheter skall utnyttjas mer systematiskt än hittills. En fortsatt satsning, även om den är blygsam, på att minska byråkratin är naturligtvis bra. Men dess värre är erfarenheterna av den socialdemokratiska avregleringsmodellen inte särskilt goda. Det som socialdemokraterna hittills åstadkommit för att minska byråkratin är verkligen inte mycket att skryta med. Det har varit betydligt mera ord än handling. Den av regeringen tillsatta normgruppen har fått ta emot många förslag till förenklingar från näringslivet, men viljan — eller förmågan — att åstadkomma praktiska resultat har inte varit påfallande. Det är samtidigt angeläget att slå fast att avregleringen inte får ske till vilket pris som helst. Resultatet får inte bli kraftigt ökade kostnader eller minskat integritetsskydd. Dess värre visar den förda regeringspolitiken prov på sådana inslag. Dylika exempel är ändrade beskattningsregler och förslagen på energiområdet som vi skall ta ställning till i kammaren nästa vecka samt det nyss debatterade förslagen ngående lag om näringsförbud. Om regeringen vill uppnå någon varaktig trovärdighet att åstadkomma bred avreglering, borde förslag av mer genomgripande natur läggas fram för riksdagen. Ett sådant exempel är ett omedelbart avskaffande av valutaregleringen. Svenska myndigheter uppställer ofta normer som innebär tekniska handelshinder. Arbetarskyddsstyrelsen är kanske den myndighet som utfärdar flest föreskrifter som allvarligt påverkar vår utrikeshandel och då främst importen. Regeringen bör initiera åtgärder som leder till att myndigheterna inte skadar bilden av Sverige som en stark anhängare av en fri utrikeshandel. Den myndighet som utfärdar en förordning som innebär en väsentlig inverkan på internationell handel skall visserligen samråda med kommerskollegium. I verkligheten fungerar dock inte detta samråd. Mot den bakgrunden borde statsmakterna införa rutiner som innebär att föreskrifter som avviker från en harmoniserad standard skall underställas regeringen för godkännande. Det skulle innebära att regeringen, som har det övergripande ansvaret, gör den slutliga prövningen och avvägningen mellan olika intressen. Riksrevisionsverket har i en PM påpekat att kostnaderna för att följa upp reglerna vid 30 regelutfärdande myndigheter uppgick till 1,2 miljarder kronor budgetåret 1979/80. Sannolikt har inte kostnaderna blivit mindre sedan dess. Vi har i dag ett nätverk av regelsystem som måste bantas högst avsevärt. Den långtgående arbetsrättslagstiftningen måste modifieras på ganska många punkter. Det finns bortåt 30 olika myndigheter, organisationer och institutioner som centralt och regionalt fördelar mer än 60 olika slags stöd till företagen. Det finns kritiker som hävdar att industriverkets ”stödkatalog” blivit så omfattande att det blivit viktigare för företagen att känna till och utnyttja stöden än att vara duktiga tillverkare och marknadsförare. Arbetet med att minska mängden av regler och att förhindra tillkomsten av flera omotiverade regler måste intensifieras. Vad Sverige, herr talman, behöver är mera näringsfrihet och mindre näringspolitik! Ett första steg i en målmedveten avreglering bör vara att riksdagen inte beslutar om nya lagar och bestämmelser, om det inte klart framgår att fördelarna överstiger kostnaderna. Vidare bör riksdagen undvika s.k. ramlagstiftning, som gör att regeringen själv kan utforma ett regelkomplex. Redan vid skapandet av vissa lagar bör riksdagen föreskriva att de endast skall gälla under ett bestämt antal år. Den metoden som i USA kallas Sunset legislation framtvingar automatiskt en ny prövning av bestämmelsernas lämplighet. Grundlagen föreskriver att propositionerna skall innehålla redovisning av framtida kostnader. Denna skall innehålla en ordentlig analys av alla kostnader, så att det blir möjligt att väga dessa mot avsedda fördelar. Ett andra och avgörande steg i avregleringen bör vara att avskaffa regler, som aldrig fyllt eller ej längre fyller något behov. Regeringen bör i sina budgetdirektiv kräva att myndigheter presenterar förslag till avskaffande av regler och bestämmelser inom dess ansvarsområde. Myndigheten skall prioritera vilka bestämmelser som den anser bör undanröjas och ge utförliga motiveringar. Näringslivets organisationer bör få möjlighet att lägga fram sina förslag. Man måste alltid vara särskilt uppmärksam på att avregleringen inte blir en omreglering, dvs. att motsvarande bestämmelse intas i andra regleringar. En framgångsrik avregleringsverksamhet leder till betydande samhällsbesparingar. Det är en viktig uppgift för riksrevisionsverket att kritiskt granska gällande bestämmelser och rutiner. Det kräver att riksrevisionverket självständigt kan utföra sin kontroll. Sverige har genom olika internationella överenskommelser åtagit sig att eliminera tekniska handelshinder. Myndigheterna måste därför i möjligaste mån inte bara tillämpa utan även verka för internationellt harmoniserad standard. Så sker inte i dag. Alltför många myndigheter tar kraven på en harmonisering alltför lätt. Det är en stor brist att det i propositionen saknas en klar viljeinriktning av denna innebörd uttalad. Herr talman! Som framgår av reservationerna nr 1, 3 och 4 instämmer vi reservanter i den kritik som framförts i motioner från de tre icke-socialistiska partierna. Vi ansluter oss också till förslaget att en särskild parlamentarisk delegation bör inrättas för att följa och förankra det fortsatta avregleringsarbetet. Vidare bör normgruppen permanentas och kompletteras med företrädare för näringslivet, såsom var fallet i delegationen för företagens uppgiftslämnande. Sammanfattningsvis anser vi reservanter om principerna för det fortsatta avregleringsarbetet att detta arbete bör inriktas på en permanent avreglering. Från våra utgångspunkter anser vi en avreglering på valutaområdet, inom utrikeshandeln och inom den offentliga tjänsteproduktionen som särskilt angelägen. Vidare vill vi understryka vikten av att varje förslag om nya regleringar åtföljs av en noggrann analys av regleringens samhällsekonomiska konsekvenser. Giltighetstiden för nya regleringar i den mån sådana måste komma till stånd bör också begränsas så att en omprövning automatiskt kommer till stånd. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3,4, 5 och 6 som fogats till näringsutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Vi får faktiskt här en fin illustration till regeringspolitiken på näringslivsområdet, när vi nästan samtidigt behandlar dels ett förslag om försöksverksamhet med avregleringar gentemot näringslivet, dels ett förslag om bl.a. utökad vandelsprövning av företagare i transportoch restaurangbranscherna. Samtidigt som regeringen förklarar sig intresserad av att börja lätta på normer och anvisningar, inför den alltså nya regleringar. Det må vara oss förlåtet, herr talman, om vi betraktar regeringens nyväckta intresse att minska byråkrati och krångel med viss skepsis. Detta visar på nytt hur regeringen säger en sak men handlar annorlunda. Vi skall naturligtvis inte motsätta oss en försöksverksamhet, och vi accepterar den under vissa förutsättningar. En av dem är att man ser till att klara konkurrensneutraliteten. Framför allt hävdar vi i folkpartiet att det finns en mängd områden där vi kan genomföra avregleringar omedelbart, utan att vi behöver genomföra någon försöksverksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de motioner som folkpartiet står bakom.

Herr talman! I näringsutskottet föreligger en nästan total enighet om behovet av förenklingar och större smidighet i de statliga regleringarna gentemot näringslivet. Det är bra. Från centerns sida har vi föreslagit att den försöksverksamhet som propositionen anger skall följas av en parlamentarisk delegation. Det är viktigt att arbetet med förenklad och effektivare samverkan mellan statsmakter och näringsliv bedrivs med stor skyndsamhet och under största möjliga frihet. Det sker ju ständiga förändringar i den verklighet som såväl företag som statsmakter har att agera i, och det kan utgöra vägande skäl för att förändra beslut som riksdagen har fattat. Att göra en sådan förändring genom proposition och riksdagsbehandling är tidsödande. Samtidigt är det av största vikt att samtliga riksdagspartier har total insyn i de försöksmässiga förändringar som sker och har möjlighet att lämna synpunkter på förändringarna. På det sättet kan mycken efterklokhet och onödiga tvister undvikas. Enbart en redovisning i efterhand till riksdagen, som i propositionen föreslagits, anser vi inte vara tillfredsställande. De icke-socialistiska partierna är i utskottet eniga om inrättande av delegationen. Socialdemokraterna har dess värre inte kunnat acceptera denna breda insyn. Det tycker jag är anmärkningsvärt. När vi justerade detta betänkande anmälde faktiskt socialdemokraternas företrädare att bemyndigandet skulle gälla försöksmässiga ändringar och gav också sken av att det var ett mera begränsat bemyndigande som regeringen skulle få än vad som begärdes i propositionen. När jag nu läst utskottsmajoritetens slutgiltiga ställningstagande finner jag att de påstådda försvagningarna av bemyndigandet inte finns med i betänkandet. Nu gäller det en försöksverksamhet, och ordvändningar av det här slaget betyder då mindre. Kvar står ändå det faktum att socialdemokraterna har en ovilja att medverka till större öppenhet och att påverka möjligheterna för oppositionen i försöksverksamheten. Detta är beklagligt. Det finns ytterligare ett antal reservationer i betänkandet, men jag skall av tidsskäl avstå från att ta upp dem. Jag ber bara att få yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat.

Herr talman! I proposition 142 begär regeringen fullmakt att på försök arbeta med förenklade regeltillämpningar gentemot näringslivet. Vi yrkar från vpk:s sida i reservation 2 avslag på propositionen, och vi har två skäl som grund för det. Först och främst menar vi att fullmakten är alltför vidsträckt. Det gäller avsteg från ett gällande regelsystem, och det gäller inte försöksverksamhet för ett område i taget utan över ett brett fält. Vi har principiella betänkligheter mot att lämna fullmakt till regeringen att självständigt agera i så bred omfattning. Det andra skälet är att vi menar, att om man inom ett så brett fält och på så olika områden på försök tillämpar olika eller annorlunda rättsregler än dem som från början beslutats, får man en löslighet i rättspraxis inom en bred sektor, där de berörda parterna inte riktigt vet vad som gäller. Det hade enligt vår mening varit riktigare och bättre ur demokratisk synpunkt om regeringen skaffat sig en egen uppfattning om var regelsystemet i första hand behövde förenklas, kommit med förslag om detta och därmed gett oss möjlighet att diskutera och besluta i riksdagen. Sedan hade man kunnat se hur det hela fungerade. Då hade man hela tiden haft ett fast regelsystem, som fallit tillbaka på bestämda formuleringar och bestämda beslut — inte den här lösliga försöksverksamheten. Man kan ju tillämpa bestämmelser på försök och ändå ha en uppfattning om att detta skall ske utifrån bestämda och fasta regler och inte med den här lösligheten. Ärendet har varit remitterat till konstitutionsutskottet, och dess majoritet har menat att den här typen av fullmakter har beviljats tidigare. Man har också anfört ett exempel på det: det s.k. frikommunsförsöket. Vi menar att jämförelserna haltar betydligt. Det har inte varit vanligt att man lämnat fullmakter för ett så brett område, ett helt departementsområde, och för en så bred sektor som det är fråga om här. Vi menar också att jämförelserna med frikommunsförsöket haltar. Där har riksdagen hela tiden vetat i vilka kommunala enheter försöket tillämpades, och dessutom har det i dessa kommunala enheter genom det kommunala självstyret funnits en medborgerlig insyn och en möjlighet till redovisning. I det här fallet gäller det att man skall ge fullmakter åt personer på tjänstemannaplanet, där det inte finns någon verklig insyn alls från parlamentarisk sida i arbetet. Det menar vi är principiellt felaktigt, och därför har vi inte velat godta förslaget. De borgerliga har i reservation 1 godtagit själva principen om en sådan här försöksverksamhet inom detta breda område. De vill lösa den konstitutionella konflikten, som tydligen också de är medvetna om, genom att en särskild parlamentarisk delegation skulle tillsättas för att följa detta arbete. Också mot detta har vi principiella invändningar. Vi tycker att detta bryter mot den klassiska konstitutionella principen att regeringen är den verkställande makten och riksdagen den beslutande — och då skall riksdagen inte i normala fall gå in och genom olika delegationer delta i regeringsarbetet på något sätt. Det är en helt annan sak att vi har parlamentarisk representation i verksoch myndighetsstyrelser — det ligger på ett annat plan. Det är en konstitutionell oegentlighet att riksdagsledamöter skulle gå in i departementeten och studera deras arbete. Sist och slutligen kan man inte rimligtvis ersätta riksdagens insyn och beslutsmakt med en liten grupp enskilda riksdagsledamöters följande av ett arbete. Det gäller speciellt som de inte har några verkliga befogenheter att egentligen utöva något inflytande.

Herr talman! Många tecken tyder på att en bred majoritet av svenska folket ställer sig bakom tanken att genom beskattning finansiera och säkerställa centrala välfärdsmål och gemensamma nyttigheter. Detta torde gälla trots att uppfattningarna växlar både om arten och om graden av dessa gemensamma samhälleliga åtaganden. Trots denna enighet om skatteuttaget tillhör vårt skattesystem något av det mest utskällda här på jorden. Det är förvisso inte det gamla talesättet, att den man älskar den agar man, som ligger bakom detta. Förklaringen torde i stället ligga däri att statsmakten vid utformningen av skattesystemet uppställt delvis motstridiga villkor för detsamma. Insikten har väl så sakteliga vaknat om att så är fallet. Det torde stå klart att man t.ex. inte på en gång kan tillfredsställa både kravet på millimeterrättvisa och kravet på enkelhet, likaså att kravet att skattesystemet skall stimulera till arbete och företagsamhet står i konflikt med att samma system skall ha en fördelningsprofil och verka utjämnande mellan lågoch höginkomsttagare. På senare tid har dock effektivitetskravet kommit mera i förgrunden. Praktiskt taget alla skatteexperter har t.ex. påvisat marginalskatternas skadliga inverkan i effektivitetshänseende. Från ord till handling har det varit längre. 1982 års uppgörelse om marginalskatterna var ju ett försök att oavsett politiska växlingar vid makten åstadkomma en bestående förändring och mildring av marginalskatten. Tyvärr hade inte socialdemokraterna kraften och viljan att slå vakt om uppnådda mål utan försämrade på avgörande punkter uppgörelsen. Samarbetet om skatterna knäcktes därmed, och därefter har finansministerns insatser på området huvudsakligen inskränkt sig till att i ord och tal utanför regeringsoch riksdagsarbetet påvisa marginalskatternas skadliga inverkan. Genom det förslag som vi i dag debatterar uppnås i stort sett målet för 1982 års skattereform med tre års eftersläpning. Förslaget innebär grovt sett att 2,5 miljarder sprids ut i skattesänkningar till alla inkomsttagare, så att dessa var och en genomsnittligt får ca 400 kr. i skattelättnader på två år. Genom teknikaliteter blir resultatet för vissa långt sämre —t.o.m. skattehöjning kan bli fallet för vissa pensionärer. En del får också mera än 400 kr., främst de med högre inkomster. Kortsiktigt kan det naturligvis glädja en del att få en skattesänkning på 400 kr. Det räcker ju i stort sett till att betala en tredjedel av fastighetsskatten för en normal villaägare, och det är ju alltid något. Någon avgörande inverkan på tillväxten i ekonomin kan nog knappast någon hävda att denna skatteåtgärd får. Våra idrottsstjärnor kommer även hädanefter att bosätta sig och skatta för sina höga inkomster i utlandet. Vi kommer också att få ha kvar speciella skatteregler med förmåner för utländska forskare och experter för att över huvud taget få hit dem. Våra egna begåvningar kommer även i fortsättningen att i en onödig utsträckning söka sin lycka i utlandet. I folkpartiets förslag har vi valt att gå från ord till handling, att inte bara tala om marginalskatternas skadliga inverkan utan att också göra någonting åt dem. Vi väntar oss inte något beröm för detta. Tvärtom är vi nog ganska inställda på att den kritik som redan riktats emot oss kommer att fortsätta. Det är enklare att inkassera billiga debattpoäng än att fatta besvärliga beslut. Men vi tar denna kritik med ganska stort lugn. Vi gör det därför att vi känner betydelsen av ett tillväxtfrämjande skattesystem och vilka möjligheter som detta skapar. Bo Lundgren nämnde en del siffror om tillväxten skulle ha varit densamma som i OECD-länderna i genomsnitt, och jag skall inte upprepa detta. Vi har inte utformat vårt förslag därför att vi anser att de som har de högsta inkomsterna är de som har störst behov av skattesänkningar. Nej, det handlar om tillväxten. Några hundralappar om året i skattesänkning i all ära, men en tillväxt på ungefär 3,5 96 årligen innebär ju rent teoretiskt att resurserna fördubblas på 20 år. Jag vill självfallet inte påstå att man automatiskt uppnår denna tillväxt med vårt system. Jag vill däremot påstå att om man följer folkpartiets modell kommer man att få ett mer tillväxtfrämjande system. Det krävs inte någon större fantasi för att se de möjligheter till en välståndsökning för alla som detta skapar. Och det är den vi är intresserade av. När man talar om en real tillväxt på den nivå som gäller för OECD-länderna i genomsnitt, så handlar det faktiskt om tusenlappar i välståndsökning för den enskilde — inte om hundralappar. Möjligheterna genom ökad tillväxt handlar således inte om några småpengar. Vi vill ta till vara de möjligheterna nu, omedelbart. Därför ser vårt förslag ut som det gör. Men marginalskatteproblemet handlar också om en ideologisk sida av saken. Bo Lundgren var inne på den. Helt klart finns det en konflikt mellan höjd reallön och offentlig verksamhet. Höga marginalskatter ökar denna konflikt. De löneökningar som parterna kommer överens om vid förhandlingsbordet marginalbeskattas ju. De beskattas alltså inte med den genomsnittliga skattesats som gäller för resp. inkomster. Till detta skall läggas att även de sociala avgifterna ökar oproportionerligt mycket i förhållande till vad löntagarna får kvar i plånboken vid löneökningar. Flera effekter uppstår genom detta. En del är relativt svåranalyserade, och det skulle föra för långt att ta upp ett resonemang om detta här. En effekt vill jag dock nämna — jag var nyss inne på den saken —, nämligen att den offentliga sektorns andel av den totala ekonomin ökar vid hög marginalbeskattning av löneökningar. Om vi exempelvis ser tillbaka på de mycket kraftiga löneökningar som skedde 1974, 1975 och 1976, finner vi att dessa inte bara skapade en kostnadskris som innebar att svensk industri slogs ut på världsmarknaden, utan de medförde också att den offentliga sektorn expanderade kraftigt. Det var givetvis våldsamt olyckligt, eftersom det skedde synkront med den kostnadskris som drabbade företagen. Denna expansion inkräktade givetvis på utrymmet för privatkonsumtionen, vilket är en av förklaringarna till att reallönerna försämrades under motsvarande tid. Jag gör då den stilla reflexionen att vi borde ha lärt av läxan vid det här laget. Den var nämligen ganska dyrköpt — i varje fall alltför dyrköpt för att vi skall fortsätta i samma hjulspår som tidigare och göra om misstagen. Herr talman! Bortsett från om vi i folkpartiet, som jag tidigare har sagt, fäster större vikt vid att vi kan öka tillväxten än att vi får några hundralappar i skattesänkning, tycker jag kanske att de siffror som har figurerat i pressen tarvar en kommentar. Det säger sig självt att det är svårt att i ett så här detaljrikt system — som har öjliga skatteregler för olika kategorier av inkomsttagare — ge en fullständig och rättvisande bild av de olika partiernas förslag. Jag vill därför gärna påpeka att folkpartiets förslag faktiskt inte innebär att någon inkomsttagare får höjd skatt i förhållande till vad som utgår för i år. Man kan lätt få det intrycket när minustecken används på det sätt som har skett i de publicerade tabellerna. Tvärtom sänks skatten i kronor räknat genom det fullständiga inflationsskyddet. Vidare har moderaterna låtit utredningstjänsten undersöka hur de olika partiernas förslag slår. Jag vill i detta sammanhang göra några kommentarer. Man har börjat med att räkna in ett sänkt grundavdrag— man vänder sig alltså till oss i folkpartiet. Det innebär en skatteökning på i stort sett 1,5 miljarder som faktiskt är avsedd för att finansiera ett familjestöd. Detta gäller inte något annat parti. Som förslaget ser ut drabbar det exklusivt folkpartiet. Moderaterna har också valt att lämna schablonavdraget utanför beräkningarna, vilket för övrigt även regeringen gör. På det sättet kommer det inte fram att det moderata förslaget innebär en försämring för många löntagare som har inkomster från 20 000 kr. och uppåt och som har avdrag som inte uppgår till schablonbeloppet. Det kan röra sig om en försämring med 450-500 kr. för en genomsnittlig industriarbetare. Ett stort antal löntagare får sådana här försämringar till följd av den sänkning av grundavdraget som moderaterna, och för övrigt i ännu högre grad centerpartiet, vill ha. Sannolikt drabbas de flesta av dem som har inkomster överstigande 20 000 kr. om året. När det gäller skatteskalan har regeringen gjort de skikt inom vilka samma skattesats gäller betydligt bredare och färre. Det kan finnas skäl att nämna att även vi i folkpartiet har tänkt oss en sådan lösning. Det framgår av vår motion. Vår uppfattning skiljer sig således inte från regeringens på denna punkt. Däremot måste jag ställa mig frågande inför den enhetliga basenheten och grundavdraget. Tänker regeringen även i fortsättningen bibehålla denna beloppsmässiga följsamhet eller är det nu presenterade förslaget en bekräftelse på att regeringen, om regeringen får sitta kvar efter 1988 års val, tänker överge långsiktigheten och förutsebarheten i skattepolitiken? Det skulle vara mycket intressant att få ett svar på den frågan. Ni måste väl ha någon långsiktig strategi på detta område. I så fall skulle det också vara intressant att få reda på hur den ser ut. Härmed kommer jag osökt, herr talman, in på frågan om inflationsskyddet i skatteskalorna. Utskottsmajoriteten uttalar sig ju ganska negativt om inflationsskyddet för skatteskalorna. Samtidigt vill man gärna framhålla att regeringsförslaget för 1987 och 1988 innebär en kompensation som väl överträffar inflationen för de båda åren. Allt tyder på att så blir fallet — annars vore det närmast en katastrof. Till bilden hör dock att socialdemokraterna endast till hälften har kompenserat inflationen under åren 1983-1985. För innevarande år finns inget inflationsskydd alls. Inflationen har alltså fått härja ganska hårt i skatteskalorna under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden. Den ryckighet som regeringen har demonstrerat i skattepolitiken, med lappverk som skatterabatt och avdragsrätt för fackföreningsavgifter i syfte att möjliggöra för arbetsmarknadens parter att träffa avtal, är enligt folkpartiets mening inte acceptabel. En bättre förutsebarhet måste skapas i skattepolitiken, och skatteskalorna bör därför inflationsskyddas. Herr talman! Som framgår av reservation 5 innebär folkpartiets förslag att marginalskatten sänks till 50 20 för inkomster upp till 200 000 kr. Marginalskattetaket sänks också till 70 26. Under kommande mandatperioder bör marginalskatterna sänkas till 40 Ze för flertalet heltidsarbetande och marginalskattetaket sänkas till 60 96. Ett sådant långsiktigt program bör genomföras stegvis under flera år, så att arbetsmarknadens parter kan ta vederbörlig hänsyn till skattesänkningarna i avtalen. Jag vill kommentera några av reservationerna. Som framgår av reservation 10 har riksskatteverket föreslagit att systemet med räntetillägg slopas helt. Från folkpartiets sida anser vi att riksdagen borde ha följt riksskatteverkets rekommendation. I folkpartiets partimotion med anledning av proposition 130 tar vi upp frågan om en sammanslagning av förvärvskällorna kapital, schablontaxerad annan fastighet och tillfällig förvärvsverksamhet. Mycket tyder på att kapitalbeskattningen sammantaget leder till inkomstbortfall i stället för tillskott för staten. Kapitalbeskattningen missgynnar även sparande och stimulerar till konsumtion med lånade medel. De uppgifter som under senare tid kommit fram om den erlagda skattens del vid olika inkomster tyder också på att kapitalbeskattningen har en regressiv karaktär, dvs. att den gynnar personer med högre inkomster och missgynnar dem med lägre. Trots att utskottsmajoriteten har uttalat sig positivt om vårt förslag menar vi att ett tillkännagivande till regeringen hade varit på sin plats. Under den borgerliga regeringsperioden genomfördes betydande förbättringar för pensionärer, främst för dem som saknade ATP eller hade låg sådan. Pensionstillskott infördes, och pensioner bestående av endast folkpension och pensionstillskott gjordes skattefria. För att undvika orimliga marginaleffekter för pensioner därutöver infördes en avtrappning genom ett extra avdrag. Sedan socialdemokraterna återkommit i regeringsställning har pensionärerna kommit på undantag. Regeringen har med en viss systematik missgynnat pensionärerna genom avdragsrätt för fackföreningsavgift, skatterabatter till löntagare och en villaskatt som slår hårt mot pensionärskollektivet. Genom det föreliggande skatteförslaget har frågan om utformningen av det extra avdraget kommit i förgrunden. Anledningen är att vissa ATP pensionärer med måttliga pensioner får en skatteskärpning genom regeringsförslaget till extra avdrag. Folkpartiet kan inte acceptera denna fortgående försämring för pensionärerna. Vi kräver därför att regeringen återkommer till höstsessionen med ett nytt förslag som undanröjer dessa försämringar. Herr talman! Den taletid som jag hade anmält mig för har nu gått, och jag skall därför i någon mån återkomma till ytterligare reservationer i mina repliker.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

Herr talman! Om det som Bo Lundgren sade om tillväxt är vi helt överens. Jag tycker helt kort att det vore bra om vi också kunde komma överens om att vara försiktiga med att presentera tabeller som bygger på för vissa partier helt orättvisa grunder.

Herr talman! Det är bara att beklaga att de förutsättningar som moderaterna självfallet gav utredningstjänsten då det gällde att räkna på detta förslag inte blev stort mycket bättre de heller.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 40 behandlas inkomstskatten för åren 1987 och 1988. Centern framlade redan under allmänna motionstiden i januari, i en partimotion, sitt förslag om hur den statliga inkomstskatten skulle tas ut under år 1987. Vi ansåg redan då att det var nödvändigt att partierna redovisade sin syn på den framtida skattepolitiken; inte minst för att arbetsmarknadens parter inför avtalsförhandlingarna skulle veta partiernas syn på skattepolitiken. I centerns partimotion ställdes krav på en höjning av grundavdraget vid den kommunala beskattningen från nuvarande 7 500 kr. till 9 000 kr. Detta krav accepterades av socialdemokraterna i den proposition som framlades i mars månad, och detta hälsar vi med tillfredsställelse. Centern ställde också kravet att skatteskalan skulle indexregleras och att justering av skatteskalan skulle ske efter indexförändring redan inför inkomståret 1987. Vidare ställdes kravet att ”brytpunkten” skulle bygga på 18 basenheter, vilket medför att brytpunkten från 1987 skulle komma att ligga vid en inkomst på 145 000 kr. I nämnda partimotion från centern föreslogs också en större satsning på den kommunala skatteutjämningen. Kommunalskatten är för de allra flesta inkomsttagare den största direkta skatten. Först vid inkomster överstigande 300 000 kr. är statsskatten störst. Trots att regeringen utlovat en proposition om den kommunala skatteutjämningen, vilken tyvärr aldrig kom, reserverade centern 1 miljard för år 1987 i ytterligare anslag till den kommunala skatteutjämningen. Centerns skatteförslag syftade i första hand till att uppnå den målsättning som utgjorde grunden för 1982 års skattebeslut, nämligen att 90 2 av inkomsttagarna inte skall ha en högre marginalskatt än 50 9, att inflationen inte får skärpa skatteuttaget, att skatteutjämningen förbättras och att orimliga marginaleffekter på grund av bristande samordning mellan bidrag och skatter förhindras. Som jag redan sagt är det med tillfredsställelse vi kan konstatera att socialdemokraterna i viss utsträckning har följt centerns linje, men vi hade önskat att ni tagit ett litet längre steg. Också socialdemokraterna borde känna ansvaret att snarast förverkliga vad som utlovades i riksdagsbeslutet 1982. Regeringsförslaget innebär ett halvt steg för att nå detta mål 1987. Genom bl.a. omläggning av basenheten kommer enligt socialdemokraternas förslag brytpunkten 1987 att ligga vid 135 000 kr., enligt centerns förslag vid 145 000 kr. Men fortfarande vägrar socialdemokraterna att knyta skatteskalan till ett index, med den osäkerhet som detta innebär. På den kommunala beskattningens område accepterar socialdemokraterna centerförslaget att höja grundavdraget till 9 000 kr., och detta är bra. Men centerförslaget innebär att alla inkomsttagare får en skattesänkning överensstämmande med det belopp som motsvarar effekten av det höjda grundavdraget, 450 kr. för alla. Regeringens förslag har inte denna innebörd, utan regeringen tar tillbaka en del av detta genom bl.a. införandet av en s.k. grundskatt på 100 kr. för alla som har att betala statlig inkomstskatt och vidare genom att öka skatteuttaget i de lägsta inkomstskikten. Detta är en åtgärd som centern inte kan acceptera. För 1988 föreslår regeringen en ytterligare höjning av grundavdraget vid den kommunala beskattningen, men kompletterar detta med en ytterligare skärpning av skatteuttaget i det lägsta inkomstskiktet. Centern har angivit riktlinjer för skattepolitiken efter 1987, utan att precisera detaljutformningen. Vi har klart angett att skatteskalan skall indexregleras, och enbart med denna utgångspunkt beräknar vi att brytpunkten 1988 kommer att ligga på nivån 151 000 kr. Centern accepterar förslaget att grundavdraget 1988 fastställs till 10 000 kr. men anser att effekten av detta skall, oavkortat, innebära en sänkning av kommunalskatten med 450 kr. för 1987 och med ytterligare 300 kr. för 1988. Socialdemokraterna tar tillbaka det mesta av denna effekt, framför allt för inkomsttagare i inkomstgruppen 60 000-70 000 kr. Detta är enligt centerns uppfattning ett helt oacceptabelt resultat. Centern har i ett särskilt yttrande ytterligare utvecklat sin syn på den framtida skattepolitiken. Som jag redan tidigare har sagt accepterar centern en höjning av grundavdraget till 10 000 kr. Vi ser det vidare som angeläget att indexreglering förhindrar att inflationen skärper skatteuttaget. En fortsatt sänkning av marginalskatten är både angelägen och nödvändig men måste kombineras med särskilda insatser för att stärka skattepolitikens fördelningspolitiska profil. Detta gäller så väl skatteuttaget för låginkomsttagare som rättvisa skatter mellan olika kommuner. Skattepolitiken skall främja arbete och sparande och stimulera till ökade investeringar. I ett nära perspektiv måste detta ske genom att beskattningen av sparkapital begränsas och skatten på arbete mildras. En möjlighet här som centern angivit är att sänka arbetsgivaravgifterna med 5 procentenheter för de 15 första anställda eller motsvarande lönesumma i företag upp till 1,5 milj.kr. Det är en ganska speciell debatt om skattepolitiken som vi för i dag i riksdagen. Alla partier står fast vid sina i motioner framlagda förslag, och detta beror i viss mån på att vi har utgått från olika utgångspunkter, med bl.a. olika nivåer för basenheten. Det är svårare än tidigare att göra exakta jämförelser mellan förslagen, och därigenom är det också större svårigheter att göra en exakt bedömning av de olika förslagen. Det har vi redan hört i dag, och det har naturligtvis medfört att det blivit svårare att resonera sig samman. Centern ser med tillfredsställelse att socialdemokraterna för 1988 accepterar centerns förslag med en brytpunkt vid ca 150 000 kr., men centern kan inte acceptera att lågoch medelinkomsttagare får så liten del av skattesänkningen som regeringen föreslår. Propositionen innehåller även på en del andra punkter ett tillgodoseende av centerkrav. Således slopas sambeskattningen av B-inkomster och räntetillläggen såvitt avser bostad på jordbruksfastighet samt såvitt avser bil i näringsverksamhet som används privat, och den högsta marginalskatten sänks till 75 Ze. Även på ett par andra områden tillgodoses kraven i centermotioner, bl.a. beträffande ”starta-eget-bidrag”. Men även om jag på vissa områden kan konstatera ett tillgodoseende av centerkrav, så finns det i åtskilliga hänseenden en klart markerad åsiktsskillnad, vilket främst framgår av de reservationer som centern står bakom. I reservation 6 redovisar centern sitt förslag till skatteregler för år 1987, vilket också — om inte annat förslag framläggs — gäller för 1988 och då liksom för 1987 även i fråga om indexuppräkningen. Jag har redan redogjort för vad vårt förslag innebär och skall därför inte vidare gå in på denna reservation. Jag skall bara beröra en sak ytterligare när det gäller inkomstskatteförslaget. Centern har liksom förra året motionerat om en ändring av schablonavdraget. Socialdemokraterna införde ju förra året ett schablonavdrag på 3 000 kr. vid inkomst av tjänst. Detta avdrag är orättvist — det kan inte utnyttjas av pensionärer och företagare, och det kan endast delvis utnyttjas av låginkomsttagare. När Kjell Johansson säger att schablonavdraget har stor betydelse för personer med en inkomst över 20 000 kr. måste han ha förbisett att det finns en glidande skala mellan 20 000 kr. och 80 000 kr. Vid närmare beaktande framgår det att först när inkomsten kommer i närheten av det sistnämnda beloppet får avdraget den omfattning som man vill ge sken av att det har redan vid lägre inkomster. För den som inte har några utgifter för inkomstens förvärvande ger schablonavdraget ett värdefullt skattefritt tillskott, men för den som har resekostnader och andra kostnader för inkomstens förvärvande överstigande 3 000 kr. ger avdraget ingenting alls. Systemet är ett klart inslag i socialdemokraternas strävan att koncentrera befolkningen till de stora tätorterna och ett slag i ansiktet på pendlare — ja, på alla som har valt att bo utanför tätorterna. Med hänsyn till den beskattning vi har i vårt land har vi inte kunnat acceptera ett så slumpartat avdrag. I vissa kretsar vill man ju ge sken av att schablonavdraget kan utnyttjas av alla, och jag måste då ställa frågan: Varför föreslår man inte i stället införande av ett höjt grundavdrag som gäller för alla? I själva verket är det långt ifrån alla — jag vågar säga inte ens hälften — som kan utnyttja schablonavdraget fullt ut. Då skall man inte hävda att avdraget är så värdefullt. Vad som är mest angeläget är att undanröja den direkta orättvisa som uppkommer beroende på var man bor och var man arbetar. I reservation 12 berörs regeringens förslag att slopa kvittning av villaunderskott mot kapitalinkomst. Kvittningen av villaunderskott mot kapitalinkomst ingick som en del i skatteuppgörelsen, och det finns inte någon anledning att nu bryta mot denna. Regeringen motiverar som vanligt sitt ställningstagande med att man vill genomföra en förenkling. Men målsättningen måste också vara rättvisa och respekt för vad som har sagts. Ryckigheten minskar förtroendet för politikernas ställningstagande. I reservation 13 behandlas utformningen av folkpensionärernas extra avdrag. Genom regeringens förslag om ett ändrat grundavdrag och en annan basenhet som grund för skatteskalan har förutsättningarna för nuvarande regler förändrats. Frågan har diskuterats mycket i utskottet, och många förslag har presenterats. I vår reservation föreslår vi att regeringen skall komma med ett nytt förslag i höst, ett förslag som är anpassat till de regler vi beslutar i dag och som är så avvägt att det ger berörda pensionärer en rimlig standardförbättring. Förslaget bör framläggas i så god tid att reglerna kan tillämpas för inkomståret 1987. I reservation 15 berörs frågan om samtaxering av föräldrars och barns förmögenhet, en fråga som ofta diskuterats i riksdagen. Allra mest upprörande är sambeskattningen av fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhet. Här råder nämligen den pricipiella skillnaden att fosterföräldrar inte som andra föräldrar får disponera över barnets förmögenhet. I reservation 20 behandlas vissa avsnitt av centerns familjepolitik. Enligt centerns uppfattning bör stödet till barnfamiljerna ges i form av bl.a. en beskattad vårdnadsersättning som skall utgå med 24 000 kr. per år och i en första etapp omfatta alla familjer med barn under tre år. Ett sådant barnfamiljsstöd kombinerat med de förbättringar i övrigt för barnfamiljerna som föreslås av centern anser vi vara förenat med uppenbara fördelar. En beskattad vårdnadsersättning ger föräldrarna möjlighet att med bibehållet socialt skydd korta ned sin arbetstid för barnens skull. Den ger också ökad valfrihet och skapar jämställdhet mellan man och kvinna. Vi anser att man med detta ger barnfamiljerna ett väsentligt bättre och mera rättvist stöd än det som blir fallet med avdrag i beskattningen. I denna reservation föreslår vi också att den skattereduktion som alltsedan början av 1970-talet utgått med 1 800 kr. till familjer med barn under 18 år i en första etapp skall höjas till 4 000 kr. Detta skulle innebära en välförtjänt förbättring för alla barnfamiljer med endast en inkomsttagare. I reservation 24 yrkar vi att 6 000 kr. per barn av den ersättning som utbetalas till privat dagmamma skall räknas som kostnadsersättning och således undantas från sociala avgifter och skatt. Det är ett rimligt krav för den enskilde, och det är en åtgärd som skulle påverka barnomsorgen positivt. I reservation 25 tas en gammal fråga upp, nämligen likabehandling ur skattesynpunkt när det gäller stipendier vid ledighet för studier med bibehållen lön. Det är ett obehagligt inslag i vårt skattesystem som socialdemokraterna har infört under senare år, när man inte längre ställer likabehandlingen i främsta rummet. Vi såg förra året tydliga exempel på hur socialdemokraterna avviker från linjen — vilken jag anser det självklart att man skall stå fast vid — att alla skall behandlas lika. Socialdemokraternas beslut förra året om en skattelättnad på 600 kr. för löntagare men inte för pensionärer eller företagare är ett av de mest utmanande exemplen på socialdemokraternas nya linje i skattepolitiken. I reservation 28 berörs rätten till avdrag för resor till och från arbetet. Också här har socialdemokraterna visat sin negativa inställning till dem som inte valt att bo i närheten av arbetsplatserna. Det är orimligt att, som man här har gjort, helt plötsligt avvika från en tidigare inställning. Den enskilda familjen har byggt sin bostad på en plats där tillgång till bil är ett villkor för att man på rimlig tid skall komma till arbetsplatsen. Det är oacceptabelt att då helt plötsligt så hårt begränsa rätten till avdrag för resor till och från arbetet. I reservation 32 görs en insats för att avskaffa systemet med drickspengar åt taxichaufförer. Målsättningen är inte bara att ta bort beskattningen av dricks utan också att helt få bort systemet med dricks inom detta område. I reservation 36 yrkar vi på att förmögenhets-, arvsoch gåvoskatten skall återställas till den nivå som gällde före socialdemokraternas tillträde hösten 1982. Kapitalskatterna har skärpts genom inflationen. Som en första åtgärd för att åtminstone återföra dem till tidigare nivå, borde reglerna återställas till det som riksdagen beslutade 1980. Till utskottsbetänkandet har fogats några särskilda yttranden, bl.a. beträffande förslagsverksamheten inom industri och övrig verksamhet. Nog borde det vara möjligt att reducera beskattningen på den ersättning som utbetalas som en stimulans till initiativ och förmåga till nyskapande. En fördelning av beloppet på ett antal år kan vara ett alternativ. Vi förväntar att den sittande innovationsutredningen lägger fram förslag till en rimlig lösning av denna fråga. I ett annat särskilt yttrande berörs traktamentsbeskattningen. Redan 1983 avlämnade traktamentsbeskattningssakkunniga ett betänkande med förslag till nya regler för beskattning av traktamenten. Skatteutskottet har efterlyst detta förslag, och nu hoppas vi verkligen att regeringen skyndsamt framlägger förslag till riksdagen på detta område. Återstår ett särskilt yttrande från centerns representant i utskottet, nämligen det som berör skattepolitiken på sikt. Jag har redan tidigare något behandlat detta. Jag skall därför inte vidare beröra detta, utan bara säga några ord om centerns syn på skattepolitiken. Skattepolitiken skall främja arbete, sparande och intresset för investeringar. Skattesystemet skall vara rättvist, behandla alla lika. Vi tar bestämt avstånd från specialinriktade skattefördelar för vissa grupper. Marginalskatterna måste sänkas ytterligare, men detta måste kombineras med särskilda insatser för att stärka skattepolitikens fördelningspolitiska profil. Det gäller att minska skatteuttaget för låginkomsttagare och att åstadkomma en bättre kommunal skatteutjämning. Vår målsättning är att föra en skattepolitik, som försöker ta hänsyn till alla befolkningsgrupper och inte bara till dem som har litet högre inkomster. Det gäller att uppnå en rimlig fördelning efter bärkraft av de skatteuttag som är en nödvändighet och ett resultat av riksdagens beslut. Jag blev bekymrad, när Bo Lundgren här påstod att inget annat parti än moderaterna hade krävt en skattesänkning för låginkomsttagarna. Bo Lundgren kan emellertid finna bevis i den undersökning som han själv har begärt och fått publicerad. Det finns andra partier som har en starkare känsla för låginkomsttagarna. Lägger vi samman detta med de ytterligare åtgärder i denna riktning som centern har presenterat, torde vi kunna vara överens om att centern mer än något annat parti driver den linjen att man måste ta ut skatt något så när efter bärkraft. Herr talman! Jag har försökt ge en bild av centerns syn på dagens skattefrågor. Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Stig Josefson kritiserade min framställning när det gäller schablonavdraget. Han sade att avtrappningen får full betydelse först vid relativt höga inkomster och nämnde beloppet 80 000 kr. i årsinkomst. Med centerns förslag kommer dock avtrappningen att gälla nästan samtliga inkomsttagare som har inkomster överstigande grundavdraget. Det innebär att minst 3 å 4 miljoner löntagare kommer att få högre skatt än som angivits i de tabeller som har gått ut i pressen. Också detta förtjänar att belysas, eftersom folkpartiets förslag hela tiden har framställts såsom särskilt ogynnsamt i dessa tabeller. Det räcker ju med de tag som vi har tagit. Vi behöver inte stå vid skampålen för ytterligare saker.
Herr talman! Först vill jag bemöta Kjell Johansson, som måste ha missuppfattat mig när det gäller schablonavdraget. För det första har centern yrkat på ett schablonavdrag på 1 000 kr. och inte på 3 000 kr. För det andra utgår inget schablonavdrag upp till 20 000 kr. inkomst. Sedan är det en glidande skala upp till 80 000 kr. För det tredje berörs inte alla av schablonavdraget, t.ex. företagare och pensionärer. Alla de löntagare som redan har kostnader över 3 000 kr. berörs inte heller ett spår av det höjda schablonavdraget. Därför är Kjell Johanssons beräkning felaktig. Som orden föll uppfattade jag vad Bo Lundgren sade om låginkomsttagarna på det sättet att han påstod att speciellt moderaterna företräder låginkomsttagarnas intressen. Det tyckte jag var litet väl grovt.

Herr talman! Det Stig Josefson anförde förändrar ingenting i det jag sade här. Endast omkring en miljon inkomsttagare har inkomster understigande 20 000 kr., och 4,5 miljoner inkomsttagare har avdrag som understiger 1 000 kr. Därför kommer centerförslaget att drabba såsom jag har skildrat i min tidigare replik.
Herr talman! Problemet ligger ju inte i om man har avdrag eller inte, utan i att bestämmelserna inte kan tillämpas lika för alla. Det kan vi inte komma ifrån. Till Bo Lundgren vill jag säga att jag inte har någon kritik emot den utredning Bo Lundgren talade om. När man diskuterar inkomstskatteförslaget skall det gälla regler som är generella för alla och inte specialbestämmelser. Jag har alltså ingen som helst kritik på den punkten. När man inte har tillräckligt med argument tillgrips alltid frågan om tillväxten. Men den är svår att beräkna, och det är svårt att se vad utslaget blir och var tillväxten kommer att hamna.